Herr talman! Låt mig börja med rekryteringen till polishögskolorna. Det är ju riktigt att majoriteten instämmer i motionsyrkandena om denna rekrytering. Man använder de argument som återfinns i motionerna om svårigheterna, om kvaliteten i undervisningen och om organisationen, osv. Man menar också att rekryteringen av poliser i fortsättningen bör studeras. Därvid förutsätts att det är polisberedningen som skall göra detta. Det är möjligt att så kommer att ske. Men när det här är av så stor betydelse och majoriteten stöder, borde det vara självklart att riksdagen gör ett uttalande. Arne Nygren tog sedan upp frågan om narkotikapoliserna. Under sex år av icke-socialistiska regeringar skedde det ju en väldig uppbyggnad av narkotikarotlar, och det blev en stor rekrytering av narkotikapoliser. Denna uppbyggnad får, enligt vår mening, inte mattas utan tvärtom intensifieras. Det är möjligt att narkotikakommissionen föreslår fler narkotikapoliser inom ramen för anslaget på 15 milj.kr. Detta anslag skall emellertid användas till så mycket, och därför vet vi inte i dag vad som kommer att ske. I vår reservation har vi av den anledningen prioriterat inrättandet av 20 nya polistjänster med inriktning på narkotika. I mitt anförande ställde jag mig helt bakom justitieministerns prioritering för bekämpning av våldsbrottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrottsligheten. Jag framhöll också att det var med en viss vånda som vi kände oss tvungna att ta medel från trafikpolisen, med de konsekvenser som detta kan medföra. Av reservationen framgår det alltså klart att vi föreslår 20 nya polistjänster. Det gäller 2,7 milj.kr., och det är inte dimmigt, om man inte vill göra det dimmigt.
Herr talman! Jag skall göra vad jag kan för att vi skall sluta kl. 24.00. Jag vill bara konstatera att Arne Nygren, såvitt jag kunde uppfatta, inte med ett enda ord berörde vpk-motionen och de motiv vi har framfört för att öka resurserna till polisväsendet och åklagarväsendet när det gäller kampen mot ekonomisk brottslighet. Inte heller nämndes ett ord till bemötande av att det — som vi ser det — är lönsamt för samhället att ställa ökade resurser till förfogande för bekämpningen av ekonomisk brottslighet, i stället för att som utskottet gör säga att man inte kan öka dessa resurser av statsfinansiella skäl. Sedan vill jag bara påminna Arne Nygren om, och i protokollet markera, att det är riktigt som Arne Nygren säger att borgerligheten i nästan samtliga fall röstade ned de socialdemokratiska förslagen till åtgärder. Jag vill emellertid erinra om att socialdemokraterna gjorde gemensam sak med dessa borgerliga partier och röstade ned flertalet av de förslag som vänsterpartiet kommunisterna förde fram. Fler av de förslag som vi förde fram har jag dock kunnat konstatera att kommissionen mot ekonomisk brottslighet har tagit upp, och det ser jag som ett friskhetstecken.
Herr talman! Jag vill säga till Arne Nygren att om jag inte hade kunnat förutse, genom erfarenheter, att Arne Nygren skulle påstå att det som gjordes under de icke-socialistiska regeringarnas tid inte hade varit tillräckligt, hade jag heller inte behövt erinra om allt det som gjordes då. Det vi förordar i våra reservationer, och tidigare i våra motioner, är att vi skall fortsätta den raka kurs som inleddes då. Jag vill påstå att Arne Nygren verkligen är ute på underliga vägar när han påstår att de förslagen var tandlösa. Hur skulle då statsrådet Rainer ha kunnat säga att åtskilligt gjorts på det här området och på olika ställen i budgetpropositionen apostroferat vad som har gjorts. Han säger klart att det också har givit effekt, dock icke tillräcklig. Det tycker inte vi heller, därför vill vi fortsätta arbetet. Av den anledningen tycker jag att Arne Nygrens orerande är ganska märkligt. Det har uttalats att man skall tala om vilka effekter olika prioriteringar får. Jag har inte hört Arne Nygren med ett ord tala om vilka effekter det får när man omfördelar 100 trafikpoliser till andra befattningar. Utskottsmajorite ten säger att trafikolyckorna har minskat. Men det innehåller mycket litet förutseende för vad som kan hända. Jag vill också påpeka att denna omfördelning också gäller de 50 poliser — vilket Arne Nygren talade om —- som skall tillföras den avdelning som arbetar med den ekonomiska brottsligheten. Det står klart i majoritetsskrivningen. Vi har sagt att det vore bättre om omprioriteringen beträffande de trafikövervakande poliserna gjordes på regional nivå, där man bättre kan bedöma vilka effekter den kan få. Detta kommer Gunilla André sedermera att utveckla vidare. Det är inte alls så märkvärdigt att vi ger uppdrag att gå vidare med prioriteringarna, t.ex. när det gäller åklagarna till riksåklagaren som har den stora kunskapen och överblicken över situationen. Vi tycks allesammans vara eniga om att vi till stor del måste göra omprioriteringar. Ett förslag är att polisberedningen, som har den rätta kunskapen, får i uppdrag att göra de här prioriteringarna.
Herr talman! Det finns 13 borgerliga reservationer fogade till betänkandet. Men inte på en enda punkt i motförslagen till regeringens förslag har ni kunnat enas, utan det är bara enstaka partireservationer. Jag bara konstaterar detta, och kommenterar det inte i övrigt. Sedan är det väl riktigt, Björn Körlof, att vi under de här åren hade många förslag från socialdemokratiskt håll här i kammaren till ytterligare åtgärder. I nästan samtliga fall — möjligtvis med något enstaka undantag — röstade ni, med den majoritet ni då hade, ned dessa. Det kan vi aldrig komma ifrån. Jag vill bara kort konstatera, Tommy Franzén, att vi har haft anledning att diskutera de förslag som vpk har lagt fram i olika sammanhang. De återkommer delvis nu, och det finns inget skäl att ytterligare kommentera dem. Tommy Franzén och jag sitter båda i den gemensamma referensgruppen i kommissionen mot ekonomisk brottslighet och har möjlighet att där resonera vidare. Till Karin Söder vill jag säga: Nog kändes det beklagligt, som ledamot i brottsförebyggande rådets styrelse, att sitta här i kammaren och se hur många av de förslag som vi ändå arbetade fram i BRÅ som aldrig kom till kammaren eller som kom hit i förändrat skick. Det var en tid som inte bjöd på bara glädjeämnen när det gällde åtgärder. Sedan var vi också besvikna när den dåvarande borgerliga regeringen plockade av BRÅ den här verksamheten utan att göra motsvarande satsning i departementet. Man inrättade bara en samrådsgrupp bestående av statssekreterare — och det innebar att man under de här åren bantade ned insatserna på ett beklagligt sätt. Sedan fick jag klart besked från Karin Söder om att ni står bakom kravet på 50 poliser, men ni vill inte från centerns sida ge kammaren besked om var de SO tjänsterna skall tas. Vi får notera det till protokollet. Det är ett frångående av ett tidigare enhälligt riksdagsbeslut om att man skall ange både var man vill göra förstärkningar och var man vill göra indragningar. Centern nöjer sig med att tala om var man vill göra förstärkningar.